Herr talman! I det nu aktuella betänkandet om förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten finns stor samsyn om vilka slutsatser som kan dras. Trots det vill jag som komplement och möjligen som förtydligande till utskottets ställningstagande framföra några synpunkter. Det problematiska är inte att de nationella parlamenten blir mer involverade i diskussioner om förslag och idéer inom Europeiska unionen. Det problematiska är i stället om det sker på ett sådant sätt att det blir oklart vilken institution som företräder Sverige i internationella förbindelser. Rollen, liksom ansvarsfördelningen mellan riksdag och regering, måste vara klar och tydlig. Riksdagens tre kärnuppgifter - vara lagstiftare, beslutsfattare om budget samt kontrollmakt - får och kan och ska inte blandas samman med regeringens uppgift att styra riket enligt regeringsformen 1 kap. 6 §. Regeringsformen 10 kap. 1 § slår fast att det är regeringen som företräder Sverige vid överenskommelse med annan stat eller stater. Fru talman! Det finns i det här sammanhanget och med den bakgrunden anledning att vara observant på hur andra uppfattar innehållet i en direkt kommunikation mellan riksdagen och EU-kommissionen - som om Sverige förbundit sig vid en angiven ståndpunkt, trots att det inte är fallet. På samma sätt finns det anledning att observera den ordning vi har beträffande EU-dokument där riksdagens beslut ska uppfattas som preliminära och inte är rättsligt bindande. Problemet är att det finns risk för att andra uppfattar riksdagens beslut på ett sätt som vi inte avsett. Utlåtandena är dessutom offentliga och är tillgängliga bland annat genom den så kallade IPEX-databasen. I samband med behandlingen av förslaget Riksdagen i en ny tid framförde vi socialdemokrater farhågor om att riksdagen fattar beslut som inte är rättsligt bindande. Visserligen har vi i EU-sammanhang diskuterat icke-papper. Det har inte alla gånger varit helt lätt att förstå vad det egentligen står för. Man kan väl också befara att icke-beslut bidrar till att öka otydligheten ut mot allmänheten och för all del också ut mot andra stater. Nu laborerar vi med icke-papper och icke-beslut. Samtidigt sätter vi ibland upp en förvånad min och undrar över varför allmänheten undrar vad vi håller på med. Det kanske inte är så konstigt om vi har både icke-papper och icke-beslut. Nu är det som det är, åtminstone tills vidare. Men jag tycker att det finns anledning och skäl till att vara medveten om problematiken.

Fru talman! De ändringar som trädde i kraft den 1 januari 2007 med en ny riksdagsordning skapade en mer öppen och aktiv riksdag och en mer internationellt arbetande riksdag. Det är glädjande att EU och EU-relaterade frågor numera integreras mer i riksdagsledamotens vardagliga arbetsuppgifter. Vår hantering av EU:s grön och vitböcker och andra strategiska dokument har gjort att riksdagen sedan den 1 januari 2007 har avgivit 27 utlåtanden och haft 15 debatter i kammaren. Dessutom har regeringen i större grad överlagt med utskotten i frågor rörande arbetet i EU. Rent konstitutionellt är det dock viktigt att våra utlåtanden på intet sätt är konstitutionellt eller rättsligt bindande. Det framhåller också vi i KU i vårt utlåtande om kommissionens rapport, som rör relationen mellan kommissionen och de nationella parlamenten. Det är regeringen som under parlamentariskt ansvar för Sveriges talan i EU. Riksdagen har enligt regeringsformen ingen möjlighet att direkt kommunicera med EU, utan utlåtanden får ses som ett uttryck för hur riksdagen och olika partier ställer sig i aktuella frågor, utan någon som helst bindning för regeringen i ett senare skede. Däremot kan det vara en fingervisning för regeringen om riksdagsopinionen. Det kan vara en styrka för regeringen i det vidare arbetet att veta att man har ett brett stöd i riksdagen. För mig är det dock viktigt att riksdagen spelar en central roll i hanteringen av EU-frågor. De är en viktig del av den politiska verkligheten, och det bör också avspeglas i riksdagens arbete. Riksdagen ska komma in tidigt och samtliga riksdagsledamöter bör involveras. Den nya riksdagsordningen möjliggör också att EU-dokumenten i större utsträckning än tidigare blir föremål för debatt och behandling i kammaren. Fru talman! Sveriges riksdag måste vara öppen gentemot omvärlden och gentemot de rättssystem som Sverige är en del utav. För det krävs att man är väl insatt i såväl nationella som europeiska frågor. Med tanke på att riksdagen önskar att samhället i stort blir mer medvetet i EU-frågor och att dessa frågor blir en angelägenhet för samtliga EU-medborgare var de förändringar i riksdagens arbete som gjordes 2007 välkomna. Nu gäller det för oss ledamöter att ta vara på den möjligheten. Den nya riksdagsordningen från 2007 har bidragit till att EU-frågorna inte betraktas som något främmande och skilt från den nationella politiken utan är ett med densamma, med den skillnaden att utlåtanden enbart läggs till handlingarna. Fru talman! En annan och mer framtida aspekt är den möjlighet som Lissabonfördraget ger parlamentariker i EU. Såväl nationella parlament som Europaparlamentet får större inflytande i beslutsprocessen med det fördrag som riksdagen godkände för precis en vecka sedan. De nationella parlamenten får en starkare roll i och med att de kan påverka EU:s beslutsprocess direkt. De nationella parlamenten får åtta veckor på sig att pröva subsidiaritetsprincipen, närhetsprincipen, i förslag till EU-lagstiftning. Om en tredjedel av de nationella parlamenten anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen ska det omprövas av kommissionen. Om förslaget handlar om straffrättsliga eller polisiära frågor räcker det med en fjärdedel. Om kommissionen står fast vid förslaget kan det ändå underkännas genom att antingen 55 procent av ministerrådets medlemmar eller en majoritet i Europaparlamentet anser att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Det är välkommet att EU:s parlamentariker och folkvalda får ett större inflytande än tidigare i den europeiska lagstiftningsprocessen.